Herr talman! I detta betänkande från utbildningsutskottet behandlas bl.a. regeringens förslag till ny skollag. I fråga om en del av förslagen i propositionen har vi moderater avvikande meningar, som vi framfört i motion 1985/86:58. Eftersom vi inte fått gehör för våra förslag i utskottet, har vi tvingats att reservera oss till förmån för dem. Jag skall nu kommentera våra reservationer. Det är ett faktum att den allmänna skolan har en dominerande ställning i dagens samhälle. Därför är det viktigt att elevernas rätt till informationsfri 5 het framhålls och säkerställs. Vi anser att det vore värdefullt med en ny paragraf i skollagen, som hänvisar till grundlagens regler om informationsfrihet i 2 kap. regeringsformen. Utskottsmajoriteten framhåller att ifrågavarande regler också omfattar barn och ungdom och avstyrker motionen. Det är ett märkligt ställningstagande, tycker vi. Vårt förslag strider inte mot något annat förslag. Ett sådant tillägg i skollagen skulle inte vara till skada för vare sig politiker, skolledare eller lärare, utan tvärtom vara en påminnelse om vad som gäller i ett dokument som är mer lättillgängligt än grundlagen. Jag yrkar, herr talman, bifall till reservation 1. I propositionen föreslås också ändringar i sammansättningen av länsskolnämnderna. Förslaget innebär att landstingen, liksom nu, skall utse fem av ledamöterna och suppleanterna för dem. Därutöver föreslås att länsskolnämnderna skall ha sex ledmöter, av vilka fyra — liksom deras suppleanter — skall utses av regeringen efter förslag av arbetsgivaroch arbetstagarorganisationer. Övriga två jämte suppleanter skall utses av länsstyrelsen. Nu är det att märka att länsskolnämnden har uppgifter som innebär myndighetsutövning. Vi moderater har den bestämda uppfattningen, att det är olämpligt att nämndens ledamöter utses på ett sådant sätt att de förutsätts i första hand företräda sina uppdragsgivares intressen. Sådana korporativa inslag hör inte ihop med myndighetsutövning. Av vem skall det politiska ansvaret utkrävas med den föreslagna sammansättningen? Vi accepterar inte förslaget att utöka representationen för arbetslivet. Vi anser att representationen för såväl arbetstagare som arbetsgivare helt bör utgå ur länsskolnämnderna. Ett samarbete mellan skolmyndigheter och arbetsliv är naturligtvis angeläget, men ett sådant samarbete torde bli långt mer fruktbart genom informella överläggningar och genom information om arbetsmarknadens förändringar än genom en fast knuten representation av valda representanter i de styrelser där besluten fattas. Jag yrkar bifall till reservation 2, som vi tillsammans med folkpartiet har fogat till betänkandet. Herr talman! Enligt förslaget till ny skollag tas möjligheterna till vartannatårsintagning bort. Som skäl för det anförs att ingen elev skall tvingas skjuta upp sin skolgång och därmed gå miste om rätten att enligt nuvarande lag börja skolan vid sju års ålder. Utskottet erinrar om att möjligheterna till vartannatårsintagning härrör från 1919 års undervisningsplan och att vartannatårsintagningen inte har använts under senare tid. Därmed menas efter vad jag har förstått de senaste 10-15 åren. Vi moderater anser att möjligheten skall finnas kvar. Även om vartannatårsintagning inte har tillämpats under lång tid finns det inte anledning att avskaffa betämmelsen om möjligheten att tillämpa den. Det är väl ganska naturligt att det i de tider vi har haft med ökande barnantal inte har varit aktuellt att använda vartannatårsintagning. Men utskottsmajoriteten vet lika väl som vi reservanter att bilden nu är annorlunda. När antalet nybörjare sjunker kan det vara värdefullt för en del kommuner att som en sista utväg för att behålla en skola i glesbygd använda sig av möjligheten till vartannatårsintagning. Utskottsmajoriteten avvisar vårt förslag med hänvisning till vad som har anförts i propositionen om rätten att börja skolan vid sju års ålder. Vi anser för vår del att det är ett konservativt synsätt. Varför inte t.ex. låta en kommun få bibehålla en glesbygdsskola genom att ett år ta in både sexoch sjuåringar? Vi anser att man inte centralt skall resa några hinder för det. Jag yrkar bifall till reservation 5, där vårt förslag är att barn skall kunna beredas plats i det allmänna skolväsendet ett år tidigare än vad lagen i dag föreskriver om skolpliktens inträdande. Herr talman! Låt mig därefter gå över till den absolut allvarligaste invändning som vi moderater har mot förslaget till ny skollag. I förslaget sägs att grundskolan, dvs. även högstadiet, skall innebära ”en i huvudsak gemensam studiegång”. I det tidigare stadgandet om innehållet i grundskolan finns det inte några sådana målangivelser. Vi moderater motsätter oss bestämt den förändring som regeringen förordar. Det är ju i verkligheten precis tvärtom; det är angeläget att skolan tillmötesgår eleverna och lämnar större utrymme för personliga val. Vi har i flera partioch kommittémotioner utvecklat vår syn på hur skolan skall utformas för att ge varje elev möjlighet att på bästa sätt utveckla sina egna anlag och intressen. Det är bara några veckor sedan vi senast debatterade detta i kammaren. Utskottsmajoritetens argumentation för ett bifall till propositionens lagtext är faktiskt häpnadsväckande. Först ställer man helhjärtat upp på den i huvudsak gemensamma studiegången. Men samtidigt argumenterar man för vårt krav genom att framhålla vad som står i läroplanen, jag syftar på det bestämda uttalandet om en individualiserad undervisning. I utskottsmajoritetens skrivning anförs t.o.m. på s. 12 som argument för avslag på vårt motionskrav om att det i skollagen skall skrivas in att ”grundskolan skall utveckla varje elevs egenskaper och förutsättningar” att det i läroplanen sägs att ”individualisering måste så långt det är praktiskt möjligt få prägla arbetet”. Förlåt, herr talman, men måste det inte vara så att riksdagens beslut om skollagen säger samma sak som läroplanen? Det är beklagligt att utskottsmajoriteten ställer upp på regeringens lagförslag, som innebär en förändring i sak i riktning mot en mer likriktad skola, något som definitivt inte ligger i elevernas intresse och något som inte på det bästa sättet gagnar deras utveckling till harmoniska människor och goda samhällsmedborgare. Herr talman! Jag yrkar bifall till reservation 7. Bästa tänkbara utbildning skall erbjudas varje elev. Då är det viktigt att den enskilde eleven ges möjlighet att välja skola. Vi har i andra sammanhang framfört hur vi anser att detta skall kunna förverkligas genom ett likvärdigt statsbidrag till allmänna och fristående skolor. Elever och föräldrar skall ha rätt att välja skola. Det är en grundläggande frioch rättighetsprincip som vi i Sverige har anslutit oss till. Rätten att välja skola skall emellertid enligt vår mening inte begränsas till en rätt att välja mellan det allmänna skolväsendet och skolor utanför detta utan också inbegripa rätten att välja skola inom det allmänna skolväsendet. I propositionen kan man finna tankegångar som går ut på att en sådan strävan är angelägen, men statsrådet vill återkomma med närmare föreskrif ter i en kommande skolförordning. Det ger anledning till oro, för ingenting sägs i propositionen om i vilken utsträckning regeringen är beredd att ge eleverna valmöjligheter. Det sägs bara att elevernas önskemål skall nämnas som särskild faktor — underförstått bland alla andra — i de föreskrifter som regeringen avser att meddela. Vi moderater anser att elevernas rätt att välja skola uttryckligen skall slås fast.

Vi moderater anser att elever och föräldrar skall ges ökade möjligheter att själva välja skola även inom det kommunala skolväsendet. Rätten skall kunna begränsas endast av starka skoladministrativa skäl. Utgångspunkten skall vara att så långt det är möjligt tillgodose föräldrars och elevers önskemål. Herr talman! Jag yrkar bifall till reservation 11.

Herr talman! I fråga om den nu aktuella propositionen om ny skollag vill jag kommentera ett par punkter där folkpartiet har antingen reserverat sig eller avgivit ett särskilt yttrande. Den första punkten gäller sammansättningen av länsskolnämnderna. I propositionen föreslås att de skall ha elva ledamöter, varav fem skall väljas av landstinget, fyra utses av regeringen och representera arbetsmarknadens parter samt två utses av länsstyrelsen. Detta förslag innebär att det korporativa inslaget förstärks med två ledamöter, dvs. att intresseorganisationer som det inte kan utkrävas politiskt ansvar av blir starkare. I likhet med övriga delar av statsförvaltningen har länsskolnämnden uppgifter som innebär myndighetsutövning. Därför anser vi att det är olämpligt att nämndens ledamöter utses på ett sådant sätt att de företräder sina uppdragsgivares intressen i första hand. Det gäller medlemmar i arbetsgivareller arbetstagarorganisationer. Enligt folkpartiets mening hör sådana korporativa inslag inte ihop med myndighetsutövning. Det är självklart och angeläget att skolväsendets myndigheter noga följer utvecklingen i arbetslivet både när det gäller dess långsiktiga förändring och när det gäller lokala och regionala inslag, behov och förändringar. I en skola som ständigt förändras och stärker banden med arbetslivet, där samarbetet ständigt utvidgas och fördjupas, är detta självklart. Det är också naturligt att skolväsendets myndigheter har nära kontakter med företrädarna för både arbetstagarnas och arbetsgivarnas organisationer. Ett sådant samarbete kräver emellertid inte att dessa organisation är representerade i styrelser där beslut om skolan och skolväsendet fattas. Vi anser därför att representationen för arbetsmarknadens parter i stället för att utökas, som föreslås i propositionen, helt bör upphöra. Nämnderna bör således enligt vår uppfattning bestå av fem ledamöter och suppleanter som utses av landstinget eller i förekommande fall av kommunfullmäktige samt två ledamöter och suppleanter som utses av länsstyrelsen. Jag yrkar därför bifall till reservation 2, som vi har avgivit tillsammans med moderaterna. Jag vill också yrka bifall till reservation 8, som behandlar elevs önskemål i fråga om högstadieundervisning i en grannkommun. Ett konkret exempel är att grannkommunen anordnar en tillvalskurs som inte finns i elevens egen kommun. I ett sådant fall anser vi det vara självklart att elevens önskemål skall kunna tillgodoses, om det inte finns mycket tungt vägande skoladministrativa skäl emot detta. En sådan ordning är inte nu inskriven i lagförslaget, vilket vi anser vara en brist. Folkpartiet har också två särskilda yttranden. Det ena berör skolpliktens inträde. Vi har tagit ställning för ett tidigareläggande av skolplikten till sex år. Skälen härtill utvecklade jag nyligen ganska utförligt vid en debatt här i kammaren, och jag skall inte nu upprepa dem. Det andra särskilda yttrandet berör befrielse från religionsundervisning. I dag skall befrielse alltid medges från undervisning i religionskunskap, om eleventillhör ett trossamfund som har regeringens tillstånd att i skolans ställe ordna sådan undervisning och om eleven kan visa att han eller hon deltar i denna. I vår motion anför vi att sådan befrielse inte längre är nödvändig. Bakgrunden är att religionsundervisningen i dag enligt läroplanen skall vara objektiv och ge eleverna kunskaper om och insikt i alla de stora religionerna. Religionsundervisningen har därmed kommit att bli ett led i ansträngningen att genom information i skilda etiska, kulturella och religiösa förhållanden öka elevernas förståelse för och tolerans beträffande företeelser som kan verka främmande. En sådan förståelse och en sådan tolerans är mycket viktiga i det multikulturella samhälle som finns i Sverige i dag. En religionsundervisning för alla är också ett sätt att ge de barn som växer upp i landet en gemensam referensram. En sådan gemensam ram skulle vara ett verksamt inslag i strävandena att överbrygga de kulturskillnader som kommer att vara en realitet i allt fler kommuner i och med att vårt flyktingmottagande har fått en ny organisation. Sverige har emellertid ratificerat den europeiska konventionen om skydd för mänskliga rättigheter och grundläggande friheter, i vilken sägs att vi alltid skall medge befrielse från religionskunskap. Därför måste vi konstatera att förutsättningar inte finns för att kräva att grundskolans undervisning i religionskunskap skall vara ett ämne för samtliga elever. Herr talman! Med detta vill jag alltså yrka bifall till reservationerna 2 och 8.

Herr talman! De här debatterna som vi för i kammaren fyller flera viktiga uppgifter, dels att ge partierna tillfälle att redovisa sina ståndpunkter, vilket inte är minst viktigt i de fall då vi har skiljaktiga meningar, dels att ge oss tillfälle att försöka klara ut en del frågor som eljest skulle lämnas obesvarade. Detta är inte minst viktigt för dem som så småningom skall tillämpa de beslut som blir följden av de ställningstaganden som vi här gör. Därför är jag särskilt glad över att statsrådet Bengt Göransson finns med i kammaren i dag, så att vi kan få hjälp med att räta ut en del av de frågetecken som det inte har varit möjligt att få uskottsmajoriteten att ge nöjaktiga förklaringar till. Jag skall börja med att kommentera ett par av våra reservationer och skall först ta upp reservation 6, som handlar om det kommunala uppföljningsansvaret. Vi har i dag en ordning som innebär att kommunerna, för de ungdomar mellan 16 och 18 år som av någon anledning väljer att inte söka till gymnasieskolan eller inte kommer in i gymnasieskolan, ändå har ett uppföljningsansvar. Detta kommunala ansvar har man valt att tillgodose på litet olika sätt. I vissa kommuner har det byggts upp fristående ungdomscentra, som utöver uppföljningsansvaret har tagit på sig en lång rad andra arbetsmarknadspolitiska uppgifter. Därför har vi från centerpartiet tyckt att det är viktigt att slå fast att det är skolstyrelsen som har huvudansvaret och egentligen bör svara för hela den här verksamheten. Vi har nämligen den alldeles bestämda uppfattningen att huvudsyftet med det kommunala uppföljningsansvaret är att se till att alla ungdomar får en avslutad utbildning i någon form.

Jag skulle gärna vilja ha ett svar på den frågan. Vi har sedan i reservation 8 tagit upp den fråga som också Ylva Annerstedt har kommenterat, dvs. möjligheten för en elev att göra ett tillval till sin högstadieundervisning i någon annan kommun. Om det i grannkommunen finns ett tillval som inte finns i den egna kommunen bör det — det sägs också i propositionen — föreligga en viss möjlighet för eleverna att välja ett sådant ämne. Men, säger man, det skall finnas särskilda skäl, och det räcker inte med elevens eget intresse. Då måste min fråga till statsrådet bli: Vad är det för särskilda skäl därutöver, om inte just elevens eget intresse att skaffa sig de här kunskaperna vilka tillvalskursen kan ge, som är avgörande? Självfallet kan man inte vid alla tillfällen och till varje pris tillgodose sådana önskemål, men det bör åtminstone i första hand vara elevens intresse som är avgörande — och om det är möjligt skall önskemålen också tillgodoses. Här vänder man på det på något konstigt sätt och säger att det skall finnas särskilda skäl utöver elevens eget intresse. Jag skulle mycket gärna vilja veta vad det i så fall kan vara för särskilda skäl. Sedan skall jag gå över till den allra viktigaste frågan, nämligen den som hänger samman med länsskolnämndernas sammansättning. Det är, som de föregående talarna också har sagt, en mycket viktig principiell fråga. Man vill förstärka det korporativa inslaget i länsskolnämndernas styrelser, i stället för att gå motsatta vägen, som vi från centerpartiet har förordat — som i alla andra länsmyndigheter. Vi har helt förtroendevalda styrelser i länsstyrelsernas lekmannastyrelser. Vi har helt förtroendevalda styrelser i utvecklingsfonderna. Vi tycker att det vore naturligt att man också när det gäller länsskolnämnderna lät landstingen välja samtliga elva ledamöter. Vi har inga invändningar när det gäller antalet ledamöter, men vi tycker att de skall väljas på de grunder som jag nu här har angivit. Prot. 1985/86:48 Vi har naturligtvis ingenting emot att de personer som sedan väljs 10 december 1985 representerar eller har sin förankring i exempelvis LO, att de ä are, skolledare eller direktörer — eller vad de nu kan ha för profession. Det är inte det viktiga, utan det är att de får sina mandat av politiska partier, så att man sedan också kan utkräva ett politiskt ansvar av styrelsen i fråga. Med den sammansättning som majoriteten nu föreslår och uppenbarligen kommer att driva igenom kommer partsrepresentanterna att ha majoritet i styrelsen. Det kommer att finnas fem förtroendevalda ledamöter och sex ledamöter som är utsedda på annat sätt. Det kommer alltså fortsättningsvis att vara helt omöjligt att av länsskolnämndens styrelse utkräva ett politiskt ansvar. När vi reser invändningar mot denna ordning svarar man: Nåja, det är ju numera rätt litet av myndighetsutövning i länsskolnämndernas styrelse. Dessutom finns det ju jävsregler — dessa ledamöter får alitså inte vara med och fatta beslut som de kan påverka i sin egenskap av företrädare för en intresseorganisation. Då kan man fråga sig: Varför skall de då vara med i styrelsen? Kvar finns att vi naturligtvis skall fortsätta att bygga upp den samverkan som vi skall ha med arbetsmarknadens parter. Då använder man sig från utskottsmajoritetens sida av en något konstig argumentation, och det skulle vara intressant att höra vad Helge Hagberg har att säga om den. Man säger att det inte är minst viktigt med samråd om utbildningsutbudet mellan utbildningsanordnare i länet. Men de olika utbildningsanordnarna i länet det är ju gymnasieskola, komvux, arbetsmarknadsutbildning, högskola, folkhögskola, och kanske någon ytterligare. Vad är det som gör det speciellt motiverat att ha ytterligare två partsrepresentanter i länsskolnämndens styrelse för detta? Det som är viktigt är ju samverkan med arbetslivet, samverkan med parterna på arbetsmarknaden för att utröna vilken typ av utbildningar, vilken omfattning på olika utbildningar man skall ha. Denna samverkan blir inte vare sig radikalt annorlunda eller mer omfattande därför att de två partsrepresentanter som i dag finns i styrelsen fortsättningsvis ersätts med fyra partsrepresentanter, om man samtidigt skrotar de regionala planeringsråden, vilket ju blir en automatisk följd av detta. Det är vår andra invändning. När utskottsmajoriteten dessutom säger att man inför kommande överväganden beträffande den statliga skoladministrationen kan behöva göra en allsidig prövning av länsskolnämndens styrelses sammansättning, kan man fråga sig: Varför har man då så förtvivlat bråttom, att man inte kan avvakta den tidpunkten utan t.o.m. genomför den här delen av skollagens förändring ett halvår tidigare än de andra förändringarna? Det måste finnas något annat skäl bakom än det man här utger sig för att ha. Vi tycker alltså att det är viktigt att länsskolnämndernas styrelse får den sammansättning som jag har redovisat och att man samtidigt behåller de regionala planeringsråden. Det är faktiskt där man har ett forum för samverkan med arbetsmarknadens parter. Om majoritetens förslag går igenom, vilket är ganska uppenbart att det gör, kommer planeringsråden att försvinna. Hur mycket man än säger att det ankommer på varje länsskolnämnd att själv fatta beslut om det sätt på vilket 1 man vill organisera sin verksamhet, så är det ändå alldeles uppenbart att planeringsråden inte kommer att finnas kvar per den 1 juli nästa år. Min fråga till skolministern är: Kommer länsskolnämnderna att få motsvarande resurser i fortsättningen, resurser för utbildning av handledare ute på arbetsplatserna, resurser för fortbildning av sina egna ledamöter, resurser för att också fortsättningsvis ha anställda regionala SSA-sekreterare? Eftersom detta är en försöksverksamhet som nu upphör, försvinner naturligtvis resurserna, om man inte fattar beslut i annan ordning. Enligt vår mening — och den har vi också framfört i reservation nr 4 — bör de nuvarande regionala SSA-sekreterarna fortsättningsvis ingå i länsskolnämndens ordinarie organisation.

I så fall borde man väl från majoritetens sida litet klarare ge uttryck för att det här är en formell beställning till regeringen om en ändring av skolförordningen. Denna fråga är oerhört viktig för kommunerna, som alltså måste få kännedom om hur det förhåller sig. Kommunerna skall ju nominera och välja ledamöter till de lokala planeringsråden för den närmaste treårsperioden. Men de vet inte om regeringen har för avsikt att avskaffa den förordning som säger att det skall finnas planeringsråd. Vad säger man från moderata samlingspartiets och folkpartiets sida?. Även ni har ju aningslöst ställt upp på formuleringen i fråga. Visserligen har ni rest invändningar när det gäller länsskolnämndens sammansättning, men ni säger ingenting om vare sig de regionala eller de lokala planeringsråden. Skall vi fortsättningsvis inte ha lokala planeringsråd heller i kommunerna? Leder inte det i sin tur till samma ställningstagande som det som gäller länsskolnämndens styrelse — dvs. för att kompensera bortfallet av planeringsråden plockas partsrepresentanter in i styrelsen? Skall även arbetsmarknadens parter ha partsrepresentanter i de lokala skolstyrelserna fortsättningsvis? Det måste ju bli konsekvensen av ett sådant här resonemang. Än mera motsägelsefullt framstår resonemanget om man studerar direktiven beträffande utbildningsdepartementets översyn av de gymnasiala yrkesutbildningarna. Av den skrivelsen framgår att arbetsgruppen hade att pröva ett antal frågor. Bl. a. säger man: ”Utifrån tillgängliga redovisningar av erfarenheter av yrkesrådens verksamhet samt från de lokala och regionala samarbetsorganen för skolaarbetslivsfrågor bör arbetsgruppen analysera formerna för samarbetet mellan skolan och arbetslivet och lägga fram de förslag till förändringar som behövs.” Någon gång vid årsskiftet kommer arbetsgruppen att lägga fram sina förslag, men då har en majoritet redan avskaffat de regionala planeringsrå = Prot. 1985/86:48 den — och uppenbarligen även de lokala planeringsråden. Då kan man fråga — 10 december 1985 sig: Varför ger man sådana direktiv, om man inte har djupare avsikter än som GG —- framkommit här? Herr talman! Det finns alltså en lång rad frågetecken med anledning av detta betänkande. Jag skall dock avsluta mitt anförande med att göra en liten liten randanmärkning till det som Birgitta Rydle sade om elevintagning vartannat år. Jag kan nämligen inte frigöra mig från uppfattningen att ett sådant resonemang är en intellektuell kullerbytta. Det skulle vara mycket bra om Birgitta Rydle i ett kommande inlägg ville tala om hur det kan bli fler barn i en skola — vare sig denna är stor eller liten — om eleverna tas in vartannat år i stället för varje år. Jag kan i varje fall inte inse att det skulle bli någon skillnad. Herr talman! Jag yrkar bifall till reservationerna 3, 4, 6 och 8.

Herr talman! Med viss längtan tänker man ibland tillbaka på 1960 och 1970-talen. Då fanns det en utvecklingsoptimism och expansion. Då lades grunden till utbildningssamhället som skulle omfatta alla, från förskoleåldern och till efter pensionen. Då fanns det pengar, trots att näringslivet redan krisade. Ja, så uttryckte sig den nya ordföranden för Sveriges lärarförbund, Solveig Paulsson, när hon nyligen inledde förbundets kongress. Nu har optimismen bytts i framtidspessimism av svartaste sort, sade Solveig Paulsson. Politikerna tror inte på framtiden. Nästan alla politiker vill skära i den offentliga sektorn. Den nya skollag som vi nu diskuterar utgör ett ramverk för skolans verksamhet. Skollagen som sådan är mycket viktig. Men ännu viktigare är de medel som ställs till skolans förfogande och även den stämning och den arbetsatmosfär som präglar våra skolor. Jag tror att samtliga ledamöter i utbildningsutskottet, som jag tillhör, kände sig mycket upplivade när vi i förra veckan besökte Botkyrka och några av kommunens skolor. Det var imponerande att se hur skolledning och personal med entusiasm grep sig an de dagliga problemen med att få skolan att fungera bra. Vi besökte bl.a. Fittja, där mer än hälften av barnen kommer från invandrarfamiljer. Några av de beryktade limousinerna såg vi inte till på skolgården, herr talman, men i klassrummen kunde vi konstatera vilka fantastiska insatser som lärarna gör för att klara hemspråksundervisningen på ett otal språk, liksom undervisningen i svenska språket för invandrarbarnen. En väl fungerande skola kräver ekonomiska resurser. Ingenting vore dummare och mer kortsiktigt än att skära ner skolans resurser. Den frågan får vi snart anledning att återkomma till. Förslaget till ny skollag kan i sina huvuddrag accepteras av oss i vpk, men vi ser det som mycket väsentligt att elevernas rätt till fria skolmåltider skrivs in i skollagen. Formellt kan man naturligtvis, i likhet med utskottsmajoriteten, hävda att 13 maten inte har med utbildningen att göra. Utan ett hyggligt mål mat lär det emellertid inte vara möjligt att tillgodogöra sig ens den allra bästa form av undervisning. I dessa åtstramningens tider upplever vi nu i flera kommuner attacker mot de fria skolmåltiderna. I många fler kommuner skär man redan i dag ner på anslagen till skolmåltiderna, som ersätts med torftig bukfylla. Det är därför som vpk yrkar att rätten till fria skolmåltider, som motsvarar minst en tredjedel av det dagliga näringsbehovet, skrivs in i skollagen. Jag yrkar alltså, herr talman, bifall till reservation nr 9. I denna reservation kräver vpk också att eleverna i gymnasieskolan utan kostnad skall ha tillgång till böcker, skrivmateriel, verktyg och andra jämförliga hjälpmedel som behövs för utbildningen. Jag efterlyser också en klar skrivning i den nya skollagen där det markeras att de psykiskt utvecklingsstörda skall ges den omvårdnad och den personal som är nödvändig för att de skall kunna tillgodogöra sig utbildningen. Vi har på den senaste tiden sett flera exempel på att principen om de utvecklingsstördas rätt till skolundervisning i praktiken inte alltid tillämpas. Det finns därför all anledning att den skrivs in i den nya skollagen. Därför yrkar jag bifall till reservation nr 10. Herr talman! Avslutningsvis några ord om ett par borgerliga reservationer. Moderaterna talar mycket vackert om att grundskolan skall utveckla varje elevs egenskaper och förutsättningar. Det är vi helt överens om. Men vi är inte med när avsikten är att komma åt den gemensamma studiegången och att ta steg tillbaka till det gamla klassamhällets segregerade skola. Det är vad Birgitta Rydle i praktiken eftersträvar, när hon talar ett nyspråk och kallar skolan för likriktad. Skolan är inte alls likriktad. I andra borgerliga reservationer kritiseras korporativa inslag i fråga om länsskolnämndernas sammansättning. Larz Johansson tog ganska utförligt upp frågan. Jag vill säga till skolministern, att denna kritik inte bör viftas bort utan tas på allvar. Samverkan mellan skola och arbetsliv är viktig och nödvändig, men det är inte alls säkert att den samverkan bäst tillgodoses genom den föreslagna sammansättningen av länsskolnämnderna. Därför bör, som utskottsmajoriteten framhåller, frågan prövas på nytt inom en ganska nära framtid. Tills vidare accepterar vi regeringens förslag.

Herr talman! Propositionen om den nya skollagen, vilken vi nu behandlar, har föranlett reservationer inom vad vi skulle kunna dela upp på områdena frihetsfrågor, länsskolnämndernas sammansättning och planeringsråd, ett lagreglerat kostnadsansvar och liknande. En stor del av de ambitioner vi har i vår skola går ut på att befria människan, så att hon enskilt och tillsammans med medmänniskor själv kan välja sitt liv. I Mål och riktlinjer säger vi att metoden skall bygga på demokrati. Elever skall arbeta i demokratiska former. All personal i skolan skall samverka med eleverna. Man skall i all konkretisering och fördjupning hävda helhetssyn, och ämnesgränser skall forseras. Det finns mycket i regelsystemet som är konfliktartat och motsägande gentemot dessa mål.

Det regelsystem som skall komma då den här skollagen träder i kraft kommer att innebära ytterligare avtrappning av bestämmelser som nu är centralt utfärdade. Verksamheten själv skall finna former för samverkan skola, samhälle och arbetsliv. Planeringsråd eller annan form blir frivillig — huvudsaken är att kontakterna finns och utvecklas. Det har aldrig heller förelegat någon risk för att elever skulle gå miste om mat i skolan. Det är inte lagreglerat när det gäller gymnasieskolan, men varför förpliktiga kommunerna med något som de visat sig själva känna stort ansvar för? Beträffande omvårdnadsbehovet uttalas i lagen om särskolans mål att utbildningen så långt som möjligt skall vara lika grundskolans. Då behövs inga lagbestämmelser om hur detta skall gå till. Länsskolnämndernas sammansättning skall på länsnivå, liksom i hela verksamheten, präglas av samverkan mellan utbildning och arbetsliv. Därför skall dessa mål i viktiga forum också ha inslag av kunniga företrädare för äl utbildning som arbetsliv. Genom hela livet återkommer behovet av växling mellan utbildning och arbete. Vad är naturligare än att också länsskolnämnden får sin konkreta sammansättning med bl.a. företrädare från arbetslivet? Låt mig återvända till frihetsfrågorna. Eleven skall själv välja skola, tycker en del. Själv tycker jag det vore viktigare att alla elever fick rätten att gå i den skola där kamraterna går. Mera flexibilitet på den punkten hoppas jag är möjlig. Men det finns specialintressen i utbildningen. Det kan gälla särskild pedagogisk inriktning. Vi har t.ex. estetiska inslag i någon skola, vi har specialkurser och specialgymnasier. Valet till dessa profilerade skolor skall vi kunna klara, utan att hela fältet av upptagningsområden skall behöva rivas upp. Individualisering skall prägla undervisningen genom tema, fria aktiviteter och tillvalskurser. Samverkan åstadkommer den bästa miljön för en hög kvalitet och för studiemotiverade elever. I dag är det den 10 december, nobeldagen. Genierna på bestämda ämnesområden har flyttat fram mänskligt vetande. Vetandet vänder ibland blad i det mänskliga levernet. En gång kan det gälla atomkärnans delning, en annan gång en viktig medicinsk upptäckt. En litterär prestation öppnar vägen till nya upplevelser. Skolan skall svara för kunskap i vid mening och till alla. Den skall ge den grundläggande baskunskapen. Eleven skall inte vara någon dator som håller alla kunskaper i minnet, men skolan skall dock ge baskunskaper. Därtill skall eleven kunna slå i källmaterial och i sin fostran känna en stark tillförsikt att tillsammans med andra se framtidsmål. Även om de målen ibland gäller himlastjärnor skall det mest vara fråga om att man i vardagslag och genom hela livet söker kunskaper och upplevelser. Har vi nått det resultatet i utbildningen så har vi fått en sökande människa som tillsammans med medmänniskor, fri från många begränsningar är beredd att ta framtiden i sina händer och göra något bra av den. 15 Låt oss hylla nobelpristagarna. Men låt oss också hylla principen att alla elever skall ha kunskap och höga bildningsideal. Det behöver inte bli motsättningar mellan dessa mål. Vi är ibland oeniga om metoderna för att bäst klara dessa mål, och det är kanske i sig positivt för slutresultatet. Jag yrkar bifall till utskottets hemställan i betänkandet om ny skollag och avslag på de elva reservationer som är fogade till betänkandet.
Herr talman! Helge Hagberg säger om vårt krav att eleverna själva skall få välja skola, att det bästa för eleverna är att de får gå i den skola där kamraterna går. Ja, det är just en av anledningarna till att vi kräver att eleverna skall få välja skola. I slutet av sitt anförande talade Helge Hagberg också om att skolan skall ge baskunskaper, och så skall eleverna lära sig att slå i lexikon. Jag tycker faktiskt att skolan skall ge mer än så. Självfallet skall skolan ge baskunskaper, men vad vi moderater anser vara utomordentligt viktigt är att skolan därutöver ger varje elev möjlighet att utvecklas utifrån sin egen särart, utifrån de anlag och intressen som är specifika för varje individ. Jag tror, Helge Hagberg, att vi tyvärr har svårt att bli överens om den kollektivistiska syn på skolundervisningen som ni socialdemokrater har.
Herr talman! ”Befria människan”, sade Helge Hagberg i sitt anförande. Det låter högstämt och vackert från en talarstol, men vad har det blivit av det när man ser till propositionen och i det sammanhanget sammansättningen av länsskolnämnderna? Att befria människan kan bl.a. innebära att människan skall ha rätt att påverka vem som skall besluta om för henne viktiga frågor. Vi bekänner oss i det här landet till en representativ demokrati. Det betyder att vi skall kunna utkräva ansvar av dem som företräder oss. Men det kan man ju inte avkräva representanter för arbetstagare och arbetsgivare som ingår i länsskolnämnderna, tillsatta på regeringens förslag och företrädande bara sina speciella organisationer. Ändå sitter de där och skall besluta i en lång rad frågor som handlar om väldigt mycket mer än det som gäller just organisationernas intresseområden. Nej, för oss är det självklart att vi tar bort representationen i länsskolnämnderna för arbetstagare och arbetsgivare och utvecklar ett livligt och djupt samarbete på annat sätt med de här organisationerna. Det är då naturligt att man lokalt och regionalt bestämmer sig för vilka former som passar just den regionen eller kommunen bäst. Herr talman! Det här sättet att överlämna beslutandet åt människor som inte kan avkrävas ett ansvar anser vi inte hör hemma i en representativ demokrati.

Herr talman! Det gavs inte särskilt många besked i sak av Helge Hagberg, men det var kanske inte heller att vänta. Vi får hoppas att Bengt Göransson så småningom hjälper till att räta ut en del av frågetecknen. Helge Hagberg sade bl.a. att planeringsråden blir frivilliga och att Prot. 1985/86:48 huvudsaken är att kontakterna finns.

Ute i kommunerna kommer man att uppfatta det på precis samma sätt; man behöver inte de lokala planeringsråden. Det är alldeles klart och entydigt. Jag försäkrar Helge Hagberg att planeringsrådet i Sörmland, där det finns en hel lång rad med arbetstagaroch arbetsgivarrepresentanter, i protokoll uttryckligen har protesterat mot den här nya tingens ordning. Man känner, precis som Bo Hammar sade, att det inte är säkert att det är bra att plocka in någon eller några representanter i en styrelse, som sitter mer eller mindre som gisslan. Det ersätter inte den fria samverkan och den breda kontaktyta som man har haft i planeringsråden. Helge Hagberg säger vidare att det är viktigt att få kunniga ledamöter till länsskolnämndernas styrelser. Menar han med det att de nuvarande ledamöterna inte är kunniga? Det är viktigt att de har erfarenheter från arbetslivet osv., säger Helge Hagberg. Ja, självfallet. Det sade jag också i mitt tidigare inlägg. Skillnaden mellan det synsätt som Helge Hagberg har och det jag har är att jag tycker att man visst skall kunna välja metallarbetare Svensson eller snickare Andersson, men de skall väljas av ett politiskt parti, t.ex. socialdemokraterna. De skall inte utses på mandat av LO. Det är skillnaden. Om de utses av ett politiskt parti, kan man avkräva dem ett politiskt ansvar. På det sättet kan dessutom väljarna vara med och påverka. De kan t.ex. påverka antalet socialdemokratiska ledamöter i en sådan här styrelse och i viss mån också vilka som kommer att nomineras till dessa uppdrag.

Herr talman! Helge Hagberg säger att det inte behövs någon lagreglering av rätten till fria skolmåltider. I dag föreligger det inte någon lagstadgad skyldighet för kommunerna att låta eleverna få kostnadsfria skolmåltider. Om det nu är så — och det betvivlar jag inte — att Helge Hagberg och hans partivänner inte har några som helst planer på att avskaffa skolmåltiderna, borde han väl ändå oroa sig för vad högerstyrda kommuner kan hitta på i den här vägen. Det är därför jag säger: Låt oss för säkerhets skull lagstifta i denna fråga! Sedan vill jag återvända till frågan om länsskolnämndernas sammansättning. Jag tycker att Hagberg på ett något förenklat sätt viftar bort kritiken mot deras sammansättning och de risker som uttalats för att det kan bli korporativa inslag. 17 Jag sade i mitt första inlägg att vi från vpk:s sida är beredda att tills vidare acceptera den här formen. Men vi fortsätter att fundera över om det verkligen är en bra form. Man kan nämligen med fullt fog rikta principiella invändningar mot detta system. Det är också något egendomligt att vi får en paritet mellan miljoner löntagare, representerade av deras fackliga organisationer, och några tiotusentals arbetsgivare, som har en likartad representation i dessa nämnder. Det är en invändning som kan resas. Frågan är om vi över huvud taget skall ha den här formen av representation i länsskolnämnder och i andra myndighetsorgan. Det är verkligen en fråga som vi bör fundera över och grunna litet vidare på. Jag tycker inte att Helge Hagberg på ett riktigt seriöst sätt tog upp denna problematik.

Herr talman! Någon har sagt att det under nästa århundrade kommer att finnas lika mycket ny kunskap som all den kunskap vi har i dag. Det är möjligt att det är så. Säkerligen kommer mycken ny kunskap att tillföras mänskligheten. Det är ju då rimligt och riktigt att denna kunskap når alla människor, även dem som passerat skoltiden. När vi nu försöker få en så allsidig representation som möjligt i olika organ som har ansvar för planeringen och för förmedlingen av kunskap och bildning, är det naturligtvis riktigt att vi också fångar in arbetslivet, som ju de flesta människor har anknytning till. Formellt utser organisationerna på arbetsmarknaden de representanter som skall ingå i länsskolnämnderna. De nomineras av organisationerna, men det är regeringen som utnämner dem, och dessa representanter skall i stort sett vara regeringens företrädare.

Det är egentligen det viktigaste skälet för att dessa intressen bör vara representerade, lika väl som det bör finnas representanter för samhällslivet och för själva utbildningen.

Herr talman! Nu tror jag att Helge Hagberg gör den ena villan värre än den andra. Först säger han att det är viktigt att de personer som vi nu talar om fångar in arbetslivet och arbetslivets intressen. Då blir min fråga: Vilka personer tror Helge Hagberg att de politiska partierna fångar in? Tror inte Helge Hagberg att de som nomineras av de politiska partierna och som kommer från olika delar av vårt samhälle också kan representera arbetslivets intressen och villkor? Så är det åtminstone i mitt parti. Det kanske inte är så i Helge Hagbergs, men jag trodde att det var så i alla partier. Nästa förvirrande påstående som Helge Hagberg gjorde var att dessa personer inte skall representera arbetsmarknadens parter, utan de skall representera regeringen i länsskolnämndens styrelse. Då kan man ställa frågan: På vilket sätt skall då arbetsmarknadens parter föra fram sina — Prot. 1985/86:48 uppfattningar när de regionala och lokala planeringsråden försvinner? 10 december 1985 Jag tror att Helge Hagberg får lov att bestämma sig för om dessa 0 GG n representanter skall finnas med för att vi skall ha goda kontakter med arbetsmarknaden och dess parter eller om de skall vara där för att bedriva statlig länsplanering.
Herr talman! Helge Hagbergs inlägg är ett alldeles utmärkt exempel på hur galet det är att ha den representation i länsskolnämnderna som socialdemokraterna föreslår. Att arbetstagarnas och arbetsgivarnas representanter skulle vara regeringens företrädare är någonting alldeles nytt. Helge Hagberg säger vidare att det är för att bredda beslutsunderlaget som de här representanterna skall medverka. Men varje län har ju olika förutsättningar. Det är då ganska naturligt att man upprätthåller samarbete med arbetslivet på det sätt som passar just den regionen allra bäst, utan att för den skull ta in representation i ett organ som skall fatta beslut om utbildningsväsendets alla frågor, inte bara om dem som rör arbetstagarnas och arbetsgivarnas område. Jag vill återkomma till frågan om ansvar. Man kan ju inte utkräva ett politiskt ansvar av organisationsrepresentanter, som dessutom är utsedda av regeringen. I en representativ demokrati skall det inte gå till på det sättet. Människorna skall i allmänna val kunna visa om de är nöjda eller missnöjda med sina företrädare. I det här fallet är det alldeles omöjligt. Därför är det självklart för oss att man skall renodla det politiska ansvaret i de beslutande församlingarna, och då hör inte representanter för specialintressen hemma i en sådan församling.
Herr talman! Det är kanske svårt för oss att övertyga varandra, och vi skall inte göra det. Jag skulle bara vilja säga till Larz Johansson att när han tycker att landstingen skall utse alla representanterna i länsskolnämnden, kan också det vara inkonsekvent. Landstingen är huvudmän för en utbildning och kan väl då också vara en part i sammanhanget som inte är riktigt representativ när det gäller att utse företrädare i länsskolnämnden. Genom den ordning som regeringen nu utnämner får flera intressen möjlighet att föreslå kandidater, som väljs till en del av landstinget, till en del av regeringen. Med den ordningen tror jag att vi får en bättre allsidighet i den sammansatta länsskolnämnden. Misstron mot att länsskolnämnder och lokala skolstyrelser skall ta ansvar för att bygga ut ett forum för att upprätthålla den kontakt med arbetslivet som är så nödvändig för verksamheten tror jag är mycket överdriven. Det finns en stor ambition hos s il länsskolnämnder som skolstyrelser att ha organ som klarar kontakterna, och det är det allra viktigaste. Larz Johanssons uppgift om protester som kommit från ett planeringsråd i Sörmland är egentligen ett klart exempel på det intresse som man har av att ha kvar detta organ. Detta är också möjligt, och det är då bara att fortsätta som hittills. Men man får också utnyttja andra former för samverkan, om 19 man kommer fram till sådana.
Herr talman! Jag vill ta tillfället i akt att säga några ord i den debatt som förs med anledning av betänkandet om skollagspropositionen, dels för att ta upp några konkreta frågor till besvarande, dels för att därutöver göra några allmänna kommentarer till skollagspropositionen. Låt mig börja med de resonemang som har förts om länsskolnämndernas sammansättning, eftersom jag tycker att de skildringar av ett korporativt samhällssystem som förekommit i denna debatt har varit något överdrivna. Alla de som har uttalat sig har framställt förslaget som om det handlade om att arbetstagaroch arbetsgivarorganisationer skulle få representation i länsskolnämnderna genom egna direkta val. Som Helge Hagberg underströk är det faktiskt fråga om att regeringen skall utse företrädare, på förslag från vissa organisationer. Bara den som är fångad av drömmen om att allt i livet är partipolitik och att endast den som har partipolitiska uppdrag förmår lösa livets alla problem kan väl se det som negativt att man försöker tillföra nämnden en annan typ av erfarenhet. Det är faktiskt regeringen som utser de representanter som det gäller. I förra veckan utsåg vi representanter i en styrelse för en konstnärlig institution. Det fanns då anledning att välja en person med konstnärlig bakgrund och erfarenhet, och det kunde vara naturligt att höra med Teaterförbundet vem som hade sådan erfarenhet och var lämplig för ett sådant uppdrag. Jag tycker inte att det hade varit bättre att låta en garanterat tvättäkta socialdemokrat sitta i den styrelsen, utan menar att det var en poäng i att utse någon som hade en särskild typ av erfarenhet i sammanhanget. Men samtidigt var det mycket angeläget att slå fast att vederbörandes uppdrag inte lämnades av den fackliga organisationen utan av regeringen. Det är faktiskt en central punkt i det här fallet. Det är allså inte, Ylva Annerstedt, fråga om att utkräva politiskt ansvar av Landsorganisationen eller Arbetsgivareföreningen för vad deras företrädare gör. Om dessa gör tokiga saker i länsskolnämndens styrelse, är det regeringen som får ta skammen och ansvaret för detta, eftersom det är regeringen som har givit uppdraget. Jag tycker att det finns anledning att vara helt tydlig på den punkten. Att just arbetstagarorganisationerna och arbetsmarknadens organisationer i övrigt har fått uppdragen beror naturligtvis på att de är så centrala för hela utbildningsväsendet. Larz Johansson ställde en fråga om det förslag som framlagts beträffande det s.k. uppföljningsansvaret och var olycklig över att inte skolstyrelsen får detta ansvar. Han såg en risk för ett parallellskolesystem. Jag föreställde mig att han menade att det skulle uppstå ett slags skolstyrelsesystem vid sidan om, etablerat av något annat kommunalt organ. Jag tror inte att den risken finns, och jag vill förklara bakgrunden till mitt förslag på denna punkt. Det har naturligtvis primärt att göra med att den som omfattas av uppföljningsansvaret inte längre är skolpliktig. I den mån man vill lämna ansvaret i en kommun för vissa åtgärder till ett organ, kan det finnas en saklig poäng i att det inte blir fråga om ett organ som förutsätts ha ansvar för skolplikten. Det finns alltså motiv för den unga människa det gäller att hävda att kommunen bör ha ansvaret, men detta skall inte preciseras av skolstyrelsen. När det gäller högstadieundervisningen och elevens möjlighet att välja annan kommun för sin skolgång frågar Larz Johansson vad det kan vara utöver elevens intresse som är avgörande. Självfallet är det avgörande att man inte får en skolorganisation som innebär att ett begränsat antal elever väljer ämnen som leder till att eleverna flyttar ut ur kommunen och därmed omöjliggör för kommunen att ha kvar högstadiet i skolan. Vi har ganska många små skolor i landet. Vi har skolor i små kommuner och högstadieskolor i glesbygdsorter, där ett sådant här val skulle innebära att man snabbar upp en nedläggning av högstadieundervisning på platser där man annars skulle kunna se till att sådan undervisning faktiskt finns. Jag tycker alltså att det är ett värde att hävda att man inte uteslutande kan ha elevens intresse som grund. Det är skälet till att förslaget ser ut som det gör på denna punkt. Beträffande resursfrågorna får vi naturligtvis tillfälle att återkomma och diskutera dem senare. Låt mig sammanfattningsvis om förslaget säga följande. Förslaget till ny skollag innebär i långa stycken förenklingar, rationaliseringar och konsekvensändringar med hänsyn till vad som har hänt i verkligheten. Det tillförs bestämmelser om särskolan. Det är viktigt att särskolan förs in i skollagen. Skollagsförslaget markerar värdet av den gemensamma grundläggande medborgarskolan, den som jag vill kalla den goda folkskolan. Skollagsförslaget utgår från en grundläggande respekt för de enskilda eleverna. Jag blir litet skakad när jag hör företrädare för både vänsterpartiet kommunisterna och moderaterna beskriva skolan som dålig, eller i varje fall tala om en pessimistisk skolsyn. Det stämmer inte med verkligheten. Sanningen är ju att skolan i dag, med de svagheter som den naturligtvis har och kan ha, ger mera av kunskap åt flera unga människor än någon tidigare skola någonsin har gjort. Detta är viktigt att komma ihåg. Det är dumt om vi underskattar den kvalitet som den svenska skolan har. Jag noterar att medan Bo Hammar i det ena andetaget beskriver den pessimistiska skolsynen som dominerande, konstaterar han i nästa andetag att man vid ett besök i skolan finner att det är en sjudande verksamhet och mycket av utveckling och kraft i den svenska skolan. Jag har haft anledning i år att konstatera vilken effekt det beslut hade som riksdagen fattade om satsningen på kultur i skolan. Det har inneburit en frigörelse av utvecklingskraft i den svenska skolan, någonting som vi har all anledning att vara till freds med över partigränserna för de unga medborgarnas bästa.

Herr talman! Skolministern talar om konsekvensändringar i skollagen och nämner då särskilt särskolan, som nu kommer in i skollagen. Det tycker vi är bra. Det är någonting som vi alla är överens om. Sedan tillvitar skolministern oss en syn på skolan som inte stämmer överens med verkligheten. Han säger att vi tycker att skolan är dålig. Men, skolministern, är det inte så att en skola aldrig är så bra att den inte kan bli bättre? Skulle man slå sig till ro och säga att skolan är så bra, och sedan inte göra någonting, då skulle verkligen utvecklingen stanna upp. Skolministern talar också om att med den nya skollagen utvecklas i skolan en grundläggande respekt för eleverna. Vi tycker också att det skall finnas en sådan respekt, och därför är vi mycket oroade för elevernas räkning över det som nu skrivs in i skollagen, att grundskolan skall innebära en i huvudsak gemensam studiegång. Genom att införa detta i skollagen visar man inte en grundläggande respekt för särarten hos varje elev, den särart vi vill slå vakt om och som vi tycker att skolan skall utveckla.

Herr talman! Statsrådet säger att vi är fångade i partipolitik. Det är väl inte så konstigt. Vi har ett politiskt system som är representativt, och det är tradition att vi då företräds av politiska representanter. Därför är det angeläget att kunna utkräva ett ansvar. Regeringen tar ansvaret, säger statsrådet Göransson. Men de personer som regeringen har utsett, dvs. företrädarna för arbetsgivare och arbetstagare, företräder ju sina organisationers intressen. Den springande punkten är ju att de sitter i en beslutande församling som fattar beslut i en lång rad utbildningsfrågor som gäller alla människor. Då vore det också naturligt i den typen av politisk demokrati som vi har att alla människor skall ha möjlighet att påverka sammansättningen av denna beslutande församling. Det är därför inte särskilt egendomligt att man vänder sig emot det faktum att regeringen nu utökar det inslag i länsskolnämnderna som man inte kan utkräva politiskt ansvar av.
Herr talman! Statsrådet Göransson säger att han inte riktigt förstår upprördheten över länsskolnämndernas sammansättning, och han menar att den är något överdriven. Men det blir en väsentlig skillnad. Tidigare har två ledamöter utsetts för arbetsmarknadens parter och en ledamot på annan grund. I fortsättningen blir det sex personer som på detta sätt utses av andra än de politiska partierna. Därmed har man för dessa en klar majoritet i länsskolnämndernas styrelser. Dessa har mer eller mindre fått framstå som regeringens förlängda arm, och om det är så innebär det att regeringen återigen har åstadkommit den centralisering av skolväsendet som vi för några år sedan var överens om att bryta när vi decentraliserade ansvaret till länsskolnämnderna och deras styrelser. Detta är ett klart uttryck för centraliseringssträvanden. Då måste jag i sammanhanget fråga om statsrådet Göransson delar Helge Hagbergs uppfattning att landstingen inte är representativa nog att utse ledamöter i länsskolnämndernas styrelser. Det var vad Helge Hagberg de facto sade. Jag blev något förvånad när statsrådet sade att de ungdomar som omfattas av uppföljningsansvaret inte har skolplikt och att skolstyrelsen följaktligen inte skall hantera frågan. Det är ju närmast ett uttalande emot att skolstyrelserna skall ta ansvar för ungdomsuppföljningen. Även om detta inte skulle vara fallet, om det råkade vara en felsägning, är det ändå faktiskt så, Bengt Göransson, att de som går i gymnasieskolan inte heller omfattas av skolplikten. Men det är ändå skolstyrelsen som har ansvar också för = Prot. 1985/86:48 gymnasieskolan. 10 december 1985 Det var alltså ett något krystat argument för att inte skolstyrelserna skulle ha huvudansvaret för uppföljningen. Sedan frågade jag vilka särskilda skäl det kunde finnas utöver en elevs enskilda intressen för att söka en annan utbildning. På detta fick jag närmast en argumentation om att det kunde bli krångligt av skoladministrativa skäl. Det har vi också skrivit i vår reservation. Den typen av skäl får vi acceptera, men det måste ligga också i skolmyndigheternas intresse att ta till vara elevernas egna önskemål. Det som de facto står i propositionen är att det inte räcker med ett visat intresse, utan att det måste finnas särskilda skäl därutöver. Det är dessa skäl som jag frågar efter — jag frågar inte efter skälen emot utan skälen för. Sedan säger skolministern till slut att vi får återkomma till resursfrågorna. Det var alltså det enda besked som man får ute på länsskolnämnderna, där man står inför valet att bestämma huruvida man skall fortsätta med de regionala planeringsråden eller inte och hur man skall hantera de regionala SSA-sekreterarna, som är anställda för denna försöksverksamhet. Skall de sägas upp, eller kan de, som jag har förordat, ingå i länsskolnämndens ordinarie organisation? I så fall måste man faktiskt från regeringens sida ge en signal om huruvida det kommer att finnas pengar i fortsättningen eller inte. Om man bara säger att försöksverksamheten skall upphöra innebär det att det inte finns några pengar. Sedan har jag inte fått något besked från något håll om hur man skall tolka detta med de lokala planeringsråden. I det riksdagsbeslut som vi nu är på väg att fatta finns det på några få rader ett uttalande om att också de lokala planeringsråden fortsättningsvis inte på något sätt kommer att vara centralt reglerade. Men då vill jag påminna statsrådet om att de i dag är reglerade i skolförordningen, i 2 kap. 8 a §. Och det är ett riksdagsbundet beslut. Om det är så att skolförordningen skall ändras på den här punkten, tycker jag faktiskt att det vore på sin plats att statsrådet meddelade det och återkom till riksdagen med ett förslag om hur det skall se ut fortsättningsvis.

Herr talman! Jag tror att Bengt Göransson har missförstått mig. Jag har inte alls någon pessimistisk syn på dagens skola. Jag försökte ge en ganska entusiastisk beskrivning av det besök som vi i utbildningsutskottet gjorde förra veckan i Botkyrka och dess olika skolor, där jag tycker att man gjort fantastiska och imponerande insatser. Jag blev mycket imponerad över hur väl skolan, trots alla svårigheter, tycks fungera. Jag har också erfarenheter av egna barn och tonåringar och kan litet grand jämföra dagens skola med hur skolan såg ut på den tid när jag gick i den. Jag tycker att det är en otrolig förbättring som har inträffat. Därför har Bengt Göransson inte någon anledning att tillskriva mig någon allmän pessimism och svartsyn — inte alls. Däremot finns det farhågor, och de farhågorna finns också i Botkyrka. Det gäller en rädsla för att det skall ske åtstramningar, att resurserna skall bli mindre. Jag refererade också i mitt anförande till vad ordföranden i Sveriges lärarförbund sade om just nedskärningar och minskade anslag till skolorna. 23 Den rädslan finns på många håll. Jag vill gärna säga att om regeringen skall strama åt beträffande det ena och andra, hoppas jag att både Bengt Göransson och Lennart Bodström kan hålla emot och se till att man inte tafsar på skolan.

Herr talman! Jag noterar med tillfredsställelse att Bo Hammar uppenbarligen inte hade den pessimistiska syn som jag tyckte mig spåra i hans första inlägg. I själva verket är skolan naturligtvis en mycket bra skola, även om — och på den punkten delar jag Birgitta Rydles uppfattning — ingen skola är så bra att den inte kan bli bättre. Tänk om moderaterna sade det oftare: Grundskolan är bra, men den kan bli bättre. Det är inte så ofta man hör den formuleringen, och jag noterade med stor tacksamhet att den kom från talarstolen här i dag. Liksom Larz Johansson tog Ylva Annerstedt upp frågan om länsskolnämnderna, och sedan sade hon att representanterna för arbetstagarorganisationerna sitter där för att tillvarata sina organisationers intressen. Jag har mött dem som har trott att länsskolnämndernas sammanträden var en oändlig serie omröstningar, där man ständigt skulle gå tillbaka till en tänkt väljaropinion. Så är det inte. De sitter där inte för att tillvarata sina organisationers intressen. De utses av regeringen för att kunna tillföra länsskolnämnderna sina organisationers erfarenheter. Det är skälet till att det är angeläget att ha dem med. Detta är inte heller någon centralisering. Det är det bara i det ögonblick, Larz Johansson, då man utgår från att varje decentralisering måste ske i geografin. Att utse representanter med hänsyn till att de har erfarenheter och att de nomineras av andra än de politiska organen är också en decentralisering. Frågan om uppföljningsansvaret och skolstyrelsens roll i det sammanhanget tycker jag har överdramatiserats. Anledningen till att jag avvisar skolstyrelsen som generellt ansvarig är att uppföljningsansvaret är vidare, det omfattar inte bara skolgången. Därför tycker jag att det ligger en poäng i att slå fast att kommunen har ansvaret. Skolstyrelsen skall självfallet ta till vara elevens intressen när det gäller högstadievalet, men det som understryks när det gäller högstadieundervisningen är att en elev inte, som motionären vill, bara på grundval av en önskan om en annan linje skall kunna frigöra sig från den högstadieorganisation som finns i den egna kommunen. Jag tycker faktiskt att det finns skäl att hävda den inställningen. Varför, säger Birgitta Rydle, krävs en i huvudsak gemensam studiegång? Ja, varför skall vi ha en gemensam grundläggande medborgarskola? Varför skall vi inte ha en skola där var och en från sju års ålder utbildar sig efter sin egen linje, sitt eget studieval? Jo, bl.a. därför att vi lever i ett litet land, i ett litet språkområde. Därför måste vi se till att våra barn och ungdomar får del i det som med ett pretentiöst ord kallas kulturarvet men som kanske hellre skulle kallas den gemensamma kulturbasen. Den gemensamma skolgången syftar till att ge våra barn och ungdomar känslan att de är medborgare i samhället, i landet, och inte bara är enskilda individer som råkar bo bredvid någon annan som talar samma språk. Den gemensamma medborgarskolan — Prot. 1985/86:48 syftar till att ge våra barn och ungdomar delaktighet i kultursamhället. 10 december 1985
Herr talman! Jag vet inte om skolministern hade kommit när jag höll mitt inledningsanförande i dag. I det vände jag mig mycket starkt mot det nya i lagförslaget, att grundskolan och då också högstadiet skall innebära en i huvudsak gemensam studiegång. Vi tycker att den förändringen i sak är mycket beklaglig. Det är en förändring i riktning mot en mer likriktad skola, och en sådan förändring tycker vi är felaktig. Det är anmärkningsvärt att regeringen i propositionen har undvikit att verkligen tala om att det är fråga om en saklig förändring. Jag har mycket svårt att frigöra mig från intrycket att regeringen har velat genomföra denna förändring utan att den i onödan skulle väcka uppmärksamhet.
Herr talman! Statsrådet Göransson sade att representanterna för organisationerna inte sitter där som representanter för sina organisationer utan som representanter för regeringen och för att tillföra länsskolnämnderna kunskaper och erfarenheter. Skillnaden i våra synsätt är då att vi menar att synpunkter på utbildningsfrågor från arbetsmarknadens parter och från andra kan ges på ett mindre centraliserat sätt än vad det här är fråga om. Det är naturligtvis självklart att utbildningsplanerarna samverkar med alla som kan komma att beröras av utbildningsbeslut. Vi menar att det då inte är givet att företrädarna för olika intressen, som det de facto är fråga om, skall sitta i de beslutande församlingarna. Vi menar, att i beslutande församlingar skall sitta representanter av vilka människor direkt kan utkräva ett ansvar för de beslut som dessa fattar.

Herr talman! Jag skall släppa debatten om länsskolnämndernas sammansättning, om decentralisering osv. Nu måste vi nämligen klara ut en viktig formell fråga, Bengt Göransson. Jag skall läsa en enda mening ur utskottets betänkande. Där står det: ”Varje kommun och länsskolnämnd bör få utforma sin samverkan med arbetslivet på det sätt som den finner lämpligast.” Det är vad vi nu beslutar. När det gäller den regionala nivån är det inga oklarheter. Där har vi haft en försöksverksamhet med de regionala planeringsråden, och det står klart och tydligt i propositionen och är mycket väl kommenterat i utskottsbetänkandet att den försöksverksamheten upphör och ersätts med något slags frivillig form. Men de lokala planeringsråden, som varje kommun har skyldighet att ha, nämns i Övrigt inte med ett ord i betänkandet. Det står bara, att varje kommun får ordna detta som den finner lämpligast. Min fråga till statsrådet är, om regeringen nu uppfattar det som en signal att upphäva skolförordningens 2 kap. 8 a §. Det går bra att svara ja eller nej på den frågan. Detta är ett oerhört viktigt besked, som kommunerna måste ha i denna stund, eftersom de är i färd med att nominera och utse de lokala 25 planeringsråden. Då vill de mycket gärna veta om de är skyldiga att ha sådana råd eller inte.

Herr talman! Larz Johansson citerade utskottsbetänkandet och pekade på det i och för sig alldeles rimliga att kommun och länsskolnämnd bör få utforma sin samverkan med arbetslivet på det sätt de finner lämpligast. Låt mig i detta stycke bara säga: Jag har inte haft anledning att ta ställning till några förändringar för kommunerna. Jag har uteslutande diskuterat länsskolnämndernas sammansättning och planeringssituation. Till Ylva Annerstedt vill jag säga ytterligare några ord. Om jag förstår Ylva Annerstedt rätt menar hon att det är bra, om man har arbetsgivaroch arbetstagarföreträdare, som har erfarenheter, med i länsskolnämnderna — dock under förutsättning att de klart låter sig partipolitiskt identifieras. Jag tycker att det kan vara en poäng i att låta också en och annan med erfarenhet från arbetslivet få finnas i en länsskolnämnd utan att man på förhand kan säga om han är folkpartist eller socialdemokrat. Kanske är han t.o.m. moderat och kan ha goda erfarenheter att tillföra arbetet i en länsskolnämnd!

Herr talman! Jag har också noterat att statsrådet i sin proposition inte har tagit ställning till eller över huvud taget berört hur kommunerna skall ha det framdeles. Men nu gör utskottsmajoriteten det, och jag har ställt frågan inte bara till socialdemokraterna utan också till moderater och folkpartister, som står bakom majoritetsskrivningen, om det skall uppfattas som en beställning hos regeringen av upphävande av skolförordningen. Jag kan upprepa mina frågor till Bengt Göransson: Uppfattar regeringen detta som en beställning från riksdagen till regeringen? Har regeringen i så fall— eftersom bestämmelserna baserar sig på ett tidigare riksdagsbeslut — för avsikt att återkomma till riksdagen i frågan? Eller låter sig regeringen nöja med en mening i ett utskottsbetänkande för att så radikalt som det här är fråga om ändra förutsättningarna för hur kontakterna med arbetsmarknaden skall skötas på den lokala nivån?
Herr talman! Larz Johansson har ju haft möjlighet att i utskottet med dess ledamöter diskutera frågan om vilka avsikter utskottsmajoriteten har med sin skrivning i detta stycke. Jag tycker att det är lämpligt att den diskussionen får slutföras. Ni har ju haft vissa möjligheter att i utskottet diskutera den här frågan och borde där ha kunnat klara ut vilka avsikterna var i stället för att litet vanmäktigt komma och säga att nu får statsrådet tala om vad det egentligen var vi sade till varandra i utskottet. Jag kan dess värre inte besvara den frågan och lösa den tvisten.
Herr talman! Jag ber att få fästa Bengt Göranssons uppmärksamhet på att centerpartiet har en reservation på den här punkten. Jag fäste utskottsmajoritetens uppmärksamhet på att denna paragraf existerar i skolförordningen och försökte också föra en debatt och övertyga majoriteten om det lämpligai — Prot. 1985/86:48 att hantera den här frågan litet mer seriöst. Men när man nu inte har gjort — 10 december 1985 det, måste jag naturligtvis ställa frågan till det ansvariga statsrådet, som har att hantera ärendet .Jag beklagar bara att vi inte kan få ett mer klarläggande Åtgärder mot besked.

Herr talman! Under de senaste tio åren har ökningen av antalet videoutrustningar för hemmabruk varit lavinartad i vårt land. För närvarande beräknas närmare 600 000 videokassettspelare vara i bruk i Sverige. Dessa används till största delen för bandning av TV-program men också för egna inspelningar. Problemet under senare år gäller verksamheten med uthyrning av videoband som är inspelade, vanligtvis med spelfilm för uppspelning på videokassettspelare. På ett tidigt stadium lades hinder i vägen för videomarknaden när det gäller att erhålla kvalitetsfilmer, och på så sätt kom det stora utbudet av videogram att utgöras av filmer av mycket dålig kvalitet. Prot.

Videovåldslagen har dock visat sig ha brister. Den har inte varit ett tillräckligt effektivt medel när det gällt att förhindra spridning av videogram med extrema våldsskildringar. Lagen ger möjlighet att ingripa mot ett videogram först när detta redan finns ute på marknaden, och då kan det vara för sent — skadan är alltså redan skedd. Den främsta bristen kanske ändå är att videovåldslagen ger oss mycket begränsade möjligheter att ingripa mot grossister och andra leverantörer. I praktiken är det i dag endast detaljister som nås av lagens straffbestämmelser, t.ex. kioskinnehavare och bensinstationsföreståndare, vilka oftast inte har möjlighet att själva undersöka de videogram de hyr ut. Yttrandefrihetsutredningen har, som Elisabeth Fleetwood sade, behandlat frågan om våldsskildringar i filmer och videogram, och dess förslag bereds för närvarande inom justitiedepartementet. Riksdagen har i höst antagit ett grundlagsändring som möjliggör förhandsgranskning av videogram som visas offentligt, på samma sätt som nu gäller för biograffilmer. Denna grundlagsändring träder i kraft den 1 januari 1986. Allt är således väl förberett för regeringspropositionen och det förslag till skärpning av videovåldslagen som KU:s betänkande nr 11 innebär. I ett stort antal motioner framförs krav på ytterligare skärpning. Bestämmelsen om vilka filmer och videogram som inte får spridas enligt 1 § videovåldslagen skärps, så att den mer överensstämmer med biografbyråns praxis i fråga om förbud mot offentlig visning. Skildringar av sexuellt våld eller tvång kriminaliseras i ökad utsträckning. Bestämmelsen utvidgas till att omfatta också skildringar av våld mot djur och våld som inte har någon människa som direkt eller indirekt upphov. Förbud mot extremvåld blir huvudregeln, och undantag kommer att gälla endast om spridandet är försvarligt — som det heter — med hänsyn till framställningens syfte och sammanhang samt omständigheterna i övrigt. Det nuvarande ansvarssystemet ändras, så att inte bara detaljister utan också grossister och andra leverantörer blir straffrättsligt ansvariga för spridning av videogram med våldsinslag. Kravet på att spridningen skall ha skett till allmänheten tas bort. Därigenom kommer även den spridning av otillåtna videogram som sker från grossisten till detaljisten att bli straffbar. I kulturutskottets yttrande över propositionen tas det upp en fråga som aktualiserats genom en skrivelse från arkivet för ljud och bild. Genom att reklamfilm undantas från kravet på förhandsgranskning kommer, om pliktexemplarlagen inte ändras, sådan film att undantas från leveransplikt. 29 Konstitutionsutskottet delar kulturutskottets bedömning när det gäller behovet av en ändring i pliktexemplarlagen och förelägger riksdagen förslag om denna ändring. Samtliga lagändringar föreslås träda i kraft den 1 januari 1986. Till konstitutionsutskottets betänkande finns det, som Elisabeth Fleetwood anförde, fogad en moderat reservation angående införandet av ansvarssystem efter den modell som yttrandefrihetsutredningen föreslagit.

Detta utskottets ställningstagande delas av folkpartiet, något som framförs i ett särskilt yttrande, samt av vpk, som i ett särskilt yttrande anser att utredningsarbetet bör bedrivas utan onödigt dröjsmål. Den särskilda utredaren har också att överväga hur framför allt barn och ungdom riskerar att utsättas för skadeverkningar genom våldsskildringar. Utredaren skall också se över om det behövs nya eller ändrade regler för att vi skall kunna förhindra skadeverkningar. Alternativet med en allmän förhandsgranskning av filmer och videogram skall ingående belysas. Utredningsarbetet bör enligt direktiven vara avslutat före 1986 års utgång. I likhet med vpk förutsätter jag att dessa frågor blir klarlagda utan dröjsmål. Med detta, herr talman, vill jag yrka avslag på reservationen samt bifall till utskottets hemställan på samtliga punkter.

Herr talman! Elisabeth Fleetwood och jag har i sak inte delade meningar.

Utskottet vill invänta den beredning som nu pågår i justitiedepartementet och den särskilda utredarens arbete, som skall vara klart i slutet av 1986. I sak har vi alltså inte delade meningar. Utskottet vill bara avvakta — Prot. 1985/86:48 utvärderingen. 10 december 1985

Herr talman! Jag vill bara helt kort påminna Elisabeth Fleetwood om att det var på socialdemokraternas partikongress som beslutet om utredning i den här för oss så viktiga frågan togs och att det var de socialdemokratiska kvinnorna som drev på. Vi avvaktar nu utredningsresultatet. Jag har sagt att jag förväntar mig att utredningsarbetet bedrivs utan dröjsmål.

Herr talman! Video kan ju liksom alla andra medier — det tryckta ordet, radio, TV, filmer osv. — användas i både onda och goda avsikter. Det är nu inte så många år sedan som videotekniken i mångas medvetande var synonym med snusk och våld. Dess bättre har utvecklingen visat att det inte behöver vara så. Numera torde de flesta vara överens om att tekniken kan användas på olika sätt. Det vanligast i hushållen torde vara bandning av TV-program. Men man kan också göra egna inspelningar och hyra bra och populära filmer. Vi har även sett nya möjligheter med konstvideo och utbildningssatsningar av olika slag. Men det finns också en baksida — ett utbud av extremvåld, som bör bekämpas. Den främsta försvarslinjen måste, som i så många andra sammanhang, ligga i människors eget medvetande. Därför är det bra med den kraftiga opinionsbildning som sker från olika grupper och enskilda i samhället. Alla vi som vet om avigsidorna har ett särskilt ansvar och kan inte slå oss till ro enbart med krav på mer lagstiftning. Inte minst vi föräldrar har ett stort ansvar — enskilt i hemmen och gemensamt i hem och skola-föreningar och liknande organisationer. Av egen erfarenhet vet jag att det går att hålla barnen borta från avarterna. Vad vi nu behandlar är ändringar i videovåldslagen. Då skall man komma 31 ihåg att lagstiftningen om videovåld, som ju togs fram mycket snabbt, har kommit till i avvaktan på yttrandefrihetsutredningens förslag. Redan när videovåldslagen beslutades var vi alltså medvetna om att det var fråga om övergångsvisa åtgärder tills vi kunde få ett mer samlat grepp i samband med att yttrandefrihetsutredningen behandlas här i riksdagen. Vi har därför från folkpartiets sida avstått från att i detta sammanhang yrka på ändringar i linje med vad yttrandefrihetsutredningen har föreslagit. Det gäller bl.a. frågan om ansvarighetsreglerna. Yttrandefrihetsutredningen vill ju ha ett ansvarssystem som ansluter till vad som gäller för det tryckta ordet. Vi har i ett särskilt yttrande från folkpartiet sagt att vi delar den uppfattningen men vill avvakta med beslut tills vi får behandla hela yttrandefrihetsutredningen. Men det är beklagligt att regeringen drar ut på tiden, bl.a. genom att tillsätta en ny utredning som uppenbarligen har tillkommit enbart för att klara de interna motsättningarna inom socialdemokratin på den senaste partikongressen. Även om vi således i sak delar den uppfattning som kommer till uttryck i den moderata reservationen, så vill vi inte nu rycka loss den här frågan ur hela det frihetsrättsliga komplexet. Beslutet nu innebär att videofilmer som skall visas offentligt skall förhandsgranskas på samma sätt som gäller för vanlig biograffilm. Detta är i sig ett mycket långtgående förslag, som ju bl.a. har krävt den ändring i grundlagen som slutligt antogs av riksdagen för några veckor sedan.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

Herr talman! Jag begärde replik på Birgit Friggebos anförande. Birgit Friggebo sade att utredningen kom till på grund av en intern strid vid den socialdemokratiska partikongressen. Jag blev mycket förvånad över detta — att en utredning skall komma till för att lösa en intern strid. I betänkandet står direktiven för denna utredning. Jag tycker att dessa frågor är mycket allvarliga — det gäller vilka skador våra barn och ungdomar kan få. — Prot. 1985/86:48 Jag anser, herr talman, att det är en mycket viktig utredning. 10 december 1985
Åtgärder mot Herr talman! Jag tror att Wivi-Anne Cederqvist själv är medveten om att väldsskildringar det förhåller sig så som jag har sagt. Det behöver i och för sig inte vara något Ferro skamligt. Men det är klart att detta fördröjer en mer samlad och mer enhetlig bedömning av hela komplexet av yttrandefrihetsutredningens frågor. Det tycker jag är mycket beklagligt.

När det gäller Elisabeth Fleetwoods invändning vill jag säga att yttrandefrihetsfrågorna och hela den lagstiftning som nu bereds i justitiedepartementet — vi har därvidlag fått uppgift om att det skall bli lagrådsremiss våren 1986 — är mycket komplicerade. Därför har vi avstått från att i detta sammanhang riva ut en delfråga från hela yttrandefrihetskomplexet, trots att vi alltså i sak har uppfattningen att man slutligen bör biträda yttrandefrihetsutredningens förslag.

Herr talman! Jag kan instämma med Birgit Friggebo i att det kan vara en svår balansgång mellan yttrandefriheten och kravet på att vi skall kunna skydda våra barn och ungdomar från videovåldets skadeverkningar. Det är just därför som utredningen har tillsatts.
Herr talman! Vi har i dag en lagstiftning och ett uppbyggt system som vi förbättrar i olika avseenden. Det är någonting annat att gå över till ett helt annat system, som så intimt hänger samman med andra frågor när det gäller yttrandefrihet, tryckfrihet och liknande. Därför tycker jag inte att det är någon nackdel att man för att få snara förändringar ändrar något i en redan befintlig lagstiftning och avvaktar med de stora och mycket känsliga frågorna, tills vi här i riksdagen har möjlighet att ta ställning till hela det komplex som yttrandefrihetsutredningen omfattar.
Herr talman!

De som rent allmänt kräver hårdare tag bör uppmärksamma att den proposition som utskottet biträder innebär en avsevärd skärpning av videovåldslagen och också ökade och effektivare möjligheter till lagföring av dem som bryter mot lagen. Bl. a. kommer, som tidigare påpekats, grossister och andra leverantörer att få ett större ansvar, och vi får större enhetlighet i ansvarsutkrävandet. Vidare införs förhandsgranskning av videogram som skall visas offentligt på samma grunder som nu gäller för traditionell film. Det bör också understrykas att de delade meningarna, såsom de kommit till uttryck i riksdagsmotioner och i den debatt som förs utanför kammaren, inte gäller om man skall bekämpa sadism och extremt våld. Det bör man göra, menar de allra flesta. Vad frågan gäller är på vilket sätt detta bäst kan ske. Somliga anser att man redan nu bör bestämma sig för förhandscensur även av alla videogram som används för privat bruk, medan andra anser att man över huvud taget inte bör ha någon förhandscensur av videogram som visas för vuxna, således inte ens av sådana som visas vid offentlig föreställning. I propositionen och i utskottsbetänkandet går man en medelväg, även om vissa delar av systemet dessutom är särskilt inriktade på att skydda unga människor från att utsättas för visning av inspelningar som kan ge skador, vilket naturligtvis, som så många talare har framhållit tidigare i debatten, är ytterst angeläget. Vad sedan gäller delfrågan om förhandscensur av videogram för privat bruk har utskottet stannat för att avvakta den utredning som regeringen har tillsatt. Ingen kan bortse ifrån att en allmän förhandscensur innebär ett omfattande ingrepp ur yttrandefrihetsrättslig synpunkt. Ingen kan heller bortse ifrån att en allmän förhandscensur skulle kräva stora ekonomiska och administrativa insatser. Videogram produceras ju i stor och ökande mängd. Den utredning som vi refererar till kommer emellertid att belysa de problem som är förknippade med olika former av lösningar, och detta bör vi enligt min mening avvakta. Det var också innebörden i det beslut i frågan som centerns Under tiden får vi en viss erfarenhet av hur de nu för beslut aktuella skärpningarna kommer att verka. Vidare får vi möjligheter att i ett större sammanhang återkomma till ansvarsfrågorna i dess helhet när proposition föreligger om ny yttrandefrihetsgrundlag med utgångspunkt i yttrandefrihetsutredningens omfattande betänkande. Det bästa är, enligt min mening, om vi så småningom får en lagstiftning som när det gäller ansvarsfrågan i görligaste mån behandlar olika medier lika. Det är ur principiell synpunkt det mest tillfredsställande och bidrar till att göra yttrandefrihetslagstiftningen enkel och effektiv. Man kan naturligtvis, som Elisabeth Fleetwood gjorde, ställa frågan varför — Prot. 1985/86:48 vi inte nu odelat och med en gång ställer oss bakom yttrandefrihetsutredning — 10 december 1985 ens förslag. Jag tycker för min del att det, med hänsyn till den omfattande. ZIG GG debatt som förs och med hänsyn till att många uppenbarligen tror att en förhandscensur är effektiv och lämplig från olika synpunkter, är rimligt att avvakta yttrandefrihetspropositionen. Vi har ju en lagstiftning, och vi har skärpt denna lagstiftning. Vi får därmed ökade möjligheter att ingripa, och för den skull är det ingen brådska med att göra definitiva ställningstaganden. Jag vill i det sammanhanget säga att jag är litet förvånad över att Elisabeth Fleetwood framställer moderaterna som särskilt pådrivande när det gäller att ingripa emot videovåldet. Det stämmer inte med verkligheten. Moderata samlingspartiets representant i yttrandefrihetsutredningen hade där en reservation, som under rubriken Videovåldet inleds på följande sätt: ”Yttrandefrihetsutredningen framlägger förslag om avsevärda skärpningar i förhållande till gällande rätt i fråga om möjligheterna att inskrida mot det s.k. videovåldet. Jag kan för min del inte biträda utredningens förslag i denna del.” Det var alltså den moderate representantens ståndpunkt i utredningen. Vi kommer också ihåg hur det gick till när vi antog den videovåldslag som nu håller på att revideras. Då såg moderaterna till att det blev uppskov ett helt år med det definitiva beslutet beträffande den lagen.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

Herr talman! Elisabeth Fleetwoods inlägg förändrar inte riktigheten i den historieskrivning som jag har gett. När det gäller den grundläggande inställning till ingrepp mot videovåld som moderata samlingspartiet har visat kan Elisabeth Fleetwood gå tillbaka till protokollen från de upprepade debatter som vi tidigare har haft i den frågan i kammaren. Det är alltså att gå ut med en falsk varubeteckning när moderaterna nu försöker framställa sig själva som ivrigare motståndare mot dessa vidriga företeelser än några andra. Frågan gäller alltså vilken teknik man skall använda för att komma åt alstren. När regeringen nu har tillsatt en utredning som skall se på olika möjligheter att komma till rätta med videovåldet är det rimligt att avvakta utfallet av denna utredning. Vi bör också när vi tar ställning till regleringen av själva ansvarsfrågan se till att göra det på ett väl förberett sätt i samband med att vi tar ställning till hela det omfattande betänkande som så småningom kommer att resultera i en proposition från regeringen om yttrandefriheten. Det finns alltså inga rimliga skäl att, som moderaterna nu vill göra, gå händelserna i förväg, men det må vara deras ensak. Vad som gjorde att jag vände mig mot Elisabeth Fleetwoods framställning var att det inte fanns någon korrespondens mellan hennes anförande och det förslag som moderata samlingspartiet har stått för i den här frågan.

Herr talman! Den nya videotekniken skulle kunna vara en ofantlig tillgång när det gäller att förbättra möjligheterna till informationsutbyte och för hela vårt kulturliv. Visst finns det också många fina exempel på att tekniken används på det sättet, men tyvärr finns det alltför många exempel på motsatsen. Kallhamrade profitörer månglar ut inte bara undermåliga = Prot. 1985/86:48 produkter utan också videofilm med hänsynslös spekulation i sadism och 10 december 1985 våld. Vi är därför från vpk:s sida nöjda med att regeringsförslaget innebär skärpta restriktioner. Det blir ökade förutsättningar att fälla videogramsgrossister som bryter mot den lag som riksdagen redan har antagit. Det blir samma regel om förhandsgranskning vid visning av videogram offentligt som vid offentlig visning av film, vilket egentligen är en självklarhet. Men visst är det, principiellt sett, både sorgligt och motbjudande att vi skall behöva ha denna förhandsgranskning. Samtidigt tror jag att ingen på fullt allvar kan hävda att det i dagsläget finns några risker för att denna förhandsgranskning skall missbrukas till att kringskära yttrandefriheten. Massakerdistributörernas verksamhet har faktiskt ingenting med yttrandefrihet att göra. Vi är från vpk:s sida inte heller fftämmande för en allmän förhandsgransk ning av de filmer och videogram som försäljs eller uthyrs till allmänheten. Men den frågan är för närvarande föremål för närmare utredning och vi vill avvakta den utredningen. Vi är medvetna om att det kan finnas praktiska och ekonomiska svårigheter. Det finns också, inte minst, yttrandefrihetsaspekter på frågan. Låt oss aldrig, herr talman, i vällovligt nit att komma åt profitörerna på våld och sadism göra någonting som i ett annat klimat och på ett bredare plan kan komma att beskära den yttrandefrihet som är så omistlig för ett demokratiskt samhälle.

Herr talman! Sverige har på några få år blivit världens videotätaste land. Den explosionsartade utvecklingen har sprungit ifrån lagstiftningen. De kommersiella krafterna har inte varit sena att utnyttja denna situation. Extremvåld och underhållningsvåld är i dag tillgängligt inom promenadavstånd för de flesta hushållen i Sverige. Videovåldet har redan hunnit ge bestående negativa effekter — inte minst bland barn och ungdomar. När barn, ibland ensamma, ser grovt våld på TV-skärmen, t.o.m. autentiska mord med närgångna beskrivningar, påverkar detta naturligtvis barnen. Ofta kopplas också våldet till sexualiteten, kvinnor förnedras, torteras och dödas. Inte minst denna koppling till sexualiteten är olycklig för det uppväxande släktet. Denna påverkan kan leda till att barn och ungdomar indoktrineras till att använda våld som en lösning på konflikter. Vi har sett exempel på hur våld på videogram faktiskt lett till mord. I tidningen Arbetet, för att nu ta ett exempel, kunde man den 20 september läsa om hur en 26-årig man hos en kamrat sett en videofilm. Innan kvällen var slut hade 26-åringen skjutit på två personer — en yngling skadades och en ung kvinna avled. Rubriken på artikeln i Arbetet var ”Mordet direkt kopia på våldsvideo”. 26-åringens åklagare säger till tidningen att ”filmen har haft en avgörande betydelse för vad som hände”. Jag kom för en tid sedan i kontakt med en ung lärarinna i en utpräglad landsortskommun. När hon förra hösten började en ny termin med sin mellanstadieklass var det två pojkar som uppträdde annorlunda än tidigare, id berättande hon. De hade mycket svårt med koncentrationen under lektionstid och föll några gånger i gråt, utan synbar anledning. Så småningom kom det fram att anledningen till pojkarnas beteende var att de tillsammans brukade se videofilmer med råa våldsinslag. Det är i första hand för att skydda barnen som kds i ett tidigt skede har tagit ställning för en förhandsgranskning av videogram som försäljs eller uthyrs till allmänheten. Detta skulle kunna fungera på samma sätt som för vanliga biograffilmer, så praxis finns för hur detta skulle kunna genomföras. Den lag som trädde i kraft den 1 augusti 1982 angående videovåldet var ett steg i rätt riktning men har i praktiken visat stora brister, vilket också den föreliggande propositionen pekar på. Det som förvånar är att de liggande förslagen endast obetydligt förändrar situationen och i praktiken förbigår huvudproblemen. Det berättigade krav på en obligatorisk förhandsgranskning av de videofilmer som utbjuds till försäljning och uthyrning, vilket rests av flera tunga organisationer —t.ex. Riksförbundet Hem och Skola och den socialdemokratiska partikongressen — förbigås genom en hänvisning till en tillsatt utredning. Vi i kds välkomnar i och för sig att offentliga visningar av videogram nu jämställs med biografföreställningar, men det står klart att det stora problemet främst ligger på uthyrningssidan. Hemmiljöerna borde få vara fredade från det grova underhållningsvåldet. Det finns skäl att anta att det våld som presenteras på den egna TV-skärmen i hemmiljön påverkar i större utsträckning än det våld som visas i en biograflokal. Vidare kan respekten för gällande åldersgränser upprätthållas vid en biograf, men det skyddet för våra barn existerar inte i samma omfattning för de filmer som hyrs ut eller försäljs. Herr talman! Det har nu och då hävdats att en förhandsgranskning av alla videogram som används för försäljning eller uthyrning till allmänheten skulle innebära en inskränkning av yttrandefriheten. Det finns inte fog för en sådan inställning. Förekomsten av grovt spekulationsvåld i videogram kan man inte försvara med åberopande av yttrandefriheten. Tvärtom utgör detta ett hot mot yttrandefriheten och demokratin. Det är en självklarhet att respekten för människolivet och för alla människors lika värde utgör grunden för demokratin och därmed också för yttrandefriheten. Extremvåldet på video undergräver dessa värderingar. Herr talman! Kds menar att förhandsgranskning av videogram och film, som försäljs eller uthyrs till allmänheten, är en nödvändighet. Vi har vidare föreslagit att de försålda eller uthyrda filmerna, efter godkännande, skall förses med någon form av varudeklaration från en officiell instans. Detta ansvar bör åvila den statliga biografbyrån. Varudeklarationen bör innehålla råd om visningen, beskrivning av förekomsten av våld eller skrämmande scener m.m. i filmen.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

Herr talman! Från centerpartiet har vi vid årets riksmöte väckt många motioner där vi begär förhandsgranskning av videofilm. Här finns således en stark manifestation för förhandsgranskning. Centerns kvinnoförbund har även vid årets stämma krävt en sådan granskning. Prot. 1985/86:48 Centerpartiets representanter i kulturutskottet har i yttrande till konstitu 10 december 1985 tionsutskottet avgivit avvikande mening och därvid kommit fram till 5 É OL Neoral Rön 2 Åtgärder mot slutsatsen att ”det är nödvändigt att det utan dröjsmål och utan att någon 3 VR våldsskildringar ytterligare utredning görs införs obligatorisk förhandsgranskning även av videogram och filmer som sprids till allmänheten för privat bruk”. I motion 1548 framför Gunilla André, Rosa Östh och jag krav på förhandsgranskning av videofilm. Vi talar bl.a. om den våg av våldskultur som sköljer in över vårt land. ”Våldstendenserna, både i verkligheten och i kulturutbudet, blir alltmer sadistiska och bestialiska. Kvinnoförnedring är ett markant inslag. Det finns bekräftat i statistiken att våldsbrotten ökar. Den långsiktiga utvecklingen av dessa brott avviker från andra brottsserier. Antalet anmälda våldsbrott låg länge på i stort sett oförändrad nivå. Det är först vid mitten av 1960-talet som antalet började öka. Under drygt 10 år har det skett en fördubbling av antalet polisanmälda våldsbrott. Våldet håller på att smyga sig på oss som en fullt normal del i samhällsmönstret. Vi blir tillvanda — bryr oss inte om att reagera. Mord, rån, våldtäkt och kvinnomisshandel åsamkar oerhörda lidanden. Den största offerkategorin i mordoch dråpstatistiken är kvinnor som misshandlats till döds.” Underhållningsvåldet blir allt vanligare. Inte minst videotekniken bidrar till groteska våldsskildringar som sprids ut över landet. Det är främst barn och ungdomar som utsätts för denna destruktiva påverkan. De får förebilder, mestadels män, som utövar grovt våld. Många barn i dag har inte någon nära relation till någon vuxen man som kan utgöra motbild och balans till de förhärligade våldsmännen. Ungefär 95 96 av våldet i videofilmerna är riktat mot kvinnokönet. Kombinationen av narkotika, kvinnovåld och djävulsdyrkan är utbredd. Uttrycksformerna varierar, men allt går ut på att spränga alla tidigare gränser. Det är oerhört viktigt att vi i en sådan här debatt slår fast att denna våldskultur inte är något oundvikligt och ödesbestämt som vi inte kan hindra. Vi kan och måste kämpa mot denna destruktiva utveckling. Detta måste vara en av de viktigaste uppgifterna för vår generation. Herr talman! Jag yrkar med det anförda bifall till motion 1548. Därmed är även yrkandena i de övriga motionerna från centern tillgodosedda.

Herr talman! Låt mig först konstatera att det råder en fullständig enighet om att det behövs insatser mot videovåldet. Detta ser jag som mycket positivt. Vi diskuterar inte om insatser behövs, utan vi diskuterar hur och när de skall genomföras. Regeringens proposition och riksdagens ställningstagande i dag innebär ett steg i rätt riktning mot begränsning av videovåldet. Det socialdemokratiska kvinnoförbundets ställningstagande i dessa frågor har åberopats. Låt mig i detta sammanhang säga att det socialdemokratiska kvinnoförbundet har gjort ett klart ställningstagande för förhandsgranskning av videogram. Vi har även aktivt arbetat för detta på vår partikongress, som för övrigt med mycket klar majoritet beslöt om en sådan förhandsgransk 39 ning. Nu har regeringen tillsatt en särskild utredare med alldeles specifika 10 december 1985 uppdrag att se över hur en förhandsgranskning skall gå till. Han skall se över hur de nya medierna kan påverka risker för att framför allt barn och ungdomar utsätts för skadeverkningar genom våldsskildringar i sådana inspelningar. Han skall bedöma om utvecklingen kan väntas leda till att det behövs nya och ändrade regler för att förhindra skadeverkningar. Han skall också kunna avge förslag till sådana regler. Alternativet med förhandsgranskning av alla filmer och videogram bör belysas ingående. Regeringen har tagit konsekvenserna av det mycket starka tryck som finns ute bland människorna, och inte minst bland kvinnorna, när det gäller att finna åtgärder mot det ökande videovåldet. Regeringen har i vanlig ordning tillsatt en utredare för att ta reda på vad konsekvenserna blir och hur detta arbete skall genomföras. Jag tycker nog att man inte härvidlag skall skylla på några slags interna problem inom det socialdemokratiska partiet. Detta är den vanliga vägen vi går när vi bereder ärenden. Jag kan bara beklaga att vi kanske måste göra så här för att undvika att beslut fattas som blir felaktiga. Det kan således ta något längre tid än vad vi hade hoppats på när vi ställde krav på förhandsgranskning av videogram. Jag vill gärna hålla med de talare som har sagt att det är oerhört viktigt att vi inte begränsar yttrandefriheten, att vi ser efter vad det är vi åstadkommer så att vi i ett annat läge inte finner att vi har vidtagit felaktiga åtgärder. Jag vill emellertid säga att när jag började med mitt eget praktiska arbete med barnfilm som ordförande i barnfilmsnämnden var jag fullständigt övertygad om att censur var det sista vi skulle ha. Det borde vi undvika. Efter sex års arbete, och det rörde alltså filmer för offentlig visning, var jag lika fast övertygad om att censur var nödvändigt och om vi inte sovrade bort den värsta smörjan fick vi ta konsekvenserna på annat sätt i samhället. Sedan jag lämnade ordförandeskapet i barnfilmsnämnden har explosionen av videovåld i samhället kommit. Jag har samma principiella uppfattning som jag fick under de sex åren i barnfilmsnämnden, nämligen att vi har ett särskilt stort ansvar för våra barn och ungdomar. Vi bör inte tillåta ett rått våld, vare sig det genom den nya tekniken visas i våra hem eller på offentliga visningar. De beslut som det socialdemokratiska kvinnoförbundet och den socialdemokratiska partikongressen har fattat om förhandsgranskning av videogram överensstämmer med den uppfattning som jag tror råder i samhället. Jag vill emellertid också säga att detta är den väg vi måste gå genom att se till att frågan utreds ordentligt. Jag vill påstå att vi känner oss fullt trygga när det gäller vår kulturministers ansvar på detta område. Han har offentligt klargjort att partikongressens beslut skall följas, och han har också vidtagit de åtgärder som han som minister har att vidta. Jag vill därför yrka bifall till utskottets hemställan på denna punkt.

Herr talman! Jag har några funderingar kring de synpunkter Maj Britt Theorin framfört. Maj Britt Theorin säger att det tillsatts en utredning för att ta fram förslag om förhandsgranskning. Jag läser inte utredarens direktiv på det sättet. Det står också i konstitutionsutskottets betänkande att utredaren
våldsskildringar Herr talman! Utredaren har fått i uppdrag att granska vilka risker som videogram framför allt barn och ungdomar utsätts för och vilka skadeverkningar våldsskildringar i videogram kan förorsaka. Utredaren skall bedöma om den här utvecklingen bör leda till ändrade regler för att motverka skadeverkningar. Jag tycker att inte minst dagens debatt här i kammaren har visat att vi också här är överens om att det behövs åtgärder mot videovåldet. Också här är man överens om att avvakta vilka förslag utredaren kommer fram med. Jag tolkar det så att utredaren har fått ett seriöst uppdrag att utreda hur en sådan här förhandsgranskning skall gå till och ingående belysa konsekvenserna härav. Sedan utredaren framlagt sina förslag får vi återkomma. Låt mig också framhålla att det mycket klart sagts ifrån att utredaren skall vara klar med sitt uppdrag vid utgången av 1986. Vi utgår från att han kommer att vara det och att vi snabbt därefter får möjlighet att ta ställning till hur en förhandsgranskning skall kunna genomföras.
Herr talman! Skillnaden mellan Maj Britt Theorin och mig är att Maj Britt Theorin tar fasta på den här utredningen som skall bedöma utvecklingen och överväga om det behövs ytterligare regler, medan jag för min del anser att vi inte behöver någon utredning utan att vad vi snabbt nog behöver är ett förslag om förhandsgranskning.

Jag har också tolkat riksdagens debatt så att det är riksdagens önskan att så skall ske. Självfallet kommer regeringen att arbeta i den riktning som riksdagen uttalat önskemål om. Jag tror, Gunnel Jonäng, att oavsett om vi har en socialdemokratisk eller borgerlig regering måste vi gå de vägar som vårt arbete kräver av oss.
Herr talman! Maj Britt Theorin och jag är överens om att det är viktigt att få bort detta extremvåld — det är helt klart. Det är också så att våra båda kvinnoförbund har intagit samma ställning i denna fråga. Men det är uppenbart att vi har olika uppfattningar om hur snabbt det skall hända någonting på denna front.
En utredare har fått detta utredningsuppdrag. Utskottet, utom moderaterna, är enigt om att man skall avvakta denna utredning. Det är det praktiska tillvägagångssätt som vi brukar tillämpa här i riksdagen.
Jag tycker att vi tillsammans borde kunna hjälpas åt och genom att lägga på litet extra kol se till att det verkligen händer 4 någonting.
Herr talman! Låt oss gärna använda alla våra kol, men låt oss också konstatera att det är en utredares uppdrag att undersöka hur en förhandsgranskning skall gå till. Som många har påpekat, och då framför allt de som har varit tveksamma till förhandsgranskning, kan det innebära en mängd av problem.

Låt oss gärna arbeta tillsammans för att det grova videovåldet skall försvinna, för det vore gott för samhället och bra för ungdomarna.

Herr talman! Det betänkande som lagutskottet gett ut berör egentligen två väsentliga politikområden, dels ett rättsligt, dels ett sjöfartspolitiskt område. Det är nödvändigt för oss politiker att medverka till att svensk sjöfart får en chans för framtiden. Och det är likaledes nödvändigt för oss politiker att medverka till att den nordiska samverkan som är nödvändig på industrins och sjöfartens områden kan finna former. Jag skall först, herr talman, ge några grundläggande fakta för varför den aktuella motionen enligt min uppfattning är mycket viktig. År 1976 hade Sverige 613 fartyg som representerade 7,5 miljoner bruttoregisterton. År 1985 hade Sverige 467 fartyg som tillsammans representerade 2,9 miljoner bruttoregisterton, dvs. litet drygt en tredjedel av Sveriges handelsflotta fanns kvar. Svensk sjöfartsnäring är alltså en näring i kris. Ett andra grundläggande faktum är att Sverige i handelshänseende, tillsammans med Norge, måste betraktas som en ö. Sverige är för sin internationella handel helt beroende av transportvägar över haven. För 84 96 av vårt totala exportoch importvärde sker frakten över haven. Sverige är helt beroende av att ha tillgång till effektiva transportvägar över haven. Herr talman! De nya transportsystemen — ro-ro-system, ultrasnabba containersystem, jumbofartyg för trailertransporter — kräver mycket stora investeringar i fartyg men kanske framför allt i den transporttekniska infrastrukturen, i hamnar, tillfartsvägar, feedertrafik, hanteringsutrustning osv. Det står alldeles klart att den svenska, tyvärr nedkörda rederinäringen inte klarar den stora anspänningen och konkurrensen utifrån, den konkurrens som framför allt kommer från de ekonomiskt starka industriländerna och från statshandelsländerna. Det är alltså för svensk sjöfart, svensk handel och Sveriges befolkning mer eller mindre ett krav att vi kan etablera en samverkan över nationsgränserna för att klara framtidens transportbehov för svensk industri. Den samverkan som jag då talar om, herr talman, är något helt annorlunda än den samverkan som vi hittills har sett och som bestått i att man i olika partrederiformer delar upp ägandet i enskilda fartygsenheter. Jag talar nu om etableringen av transportsystem som nödvändiggör en ny storlek, en ny dimension av ekonomiska resurser inte bara i fråga om fartyg utan som jag nyss sade i fråga om hela infrastrukturen till ett transportsystem. Dessa resurser finns inte i Sverige. Jag kan konstatera att svensk rederinäring saknar möjligheter att konkurrera med den internationella linjesjöfarten. Det krävs internationell samverkan, och den självklara internationella samverkan som krävs är den som kan ske över gränserna i Norden. Med hänsyn till vad som framhålls av utskottsmajoriteten i det betänkande som vi nu handlägger skulle man kunna tro att jag vore ensam om denna uppfattning. Som väl är är det inte så, herr talman. I tisdags hölls i Göteborg på inbjudan av Industriförbundet ett sjöfartsrättsligt seminarium som framför allt intresserade sig för linjesjöfartens möjligheter till överlevnad. Där hölls ett uppmärksammat anförande av statssekreteraren i kommunikationsdepartementet Monica Sundström. Jag kan inte citera ur hennes anförande, eftersom det var på engelska, men jag skall översätta en del avsnitt av vad hon hade att säga för att därmed visa kammaren att det finns socialdemokratiska företrädare som representerar precis den uppfattning som jag stöder. Monica Sundström sade bl.a.: Endast genom samarbete och samordning i en större skala blir det möjligt att rationalisera vår linjesjöfart. Endast då kommer vi att ha tillräckliga kapitalresurser för att koordinera investeringar och ta upp konkurrensen med linjerederier utanför Europa. Bildandet av Transocean genom fusion mellan Broströms och Transatlantics linjerederidelar är ett första steg mot uppbyggnaden av svensk linjeaktivitet med målsättningen att säkra hög kvalitet i transporter för svensk industri. Detta är blott ett första steg som skall följas av andra i formen av samarbete och samordning med andra linjeaktiviteter i de nordiska länderna och i framtiden också med andra europeiska linjerederier. Vi måste överväga denna fråga i en större skala. För att möta konkurrensen från stora linjerederier utanför Europa måste vi samarbeta och bilda stora enheter själva. Med detta Monica Sundströms anförande anser jag alltså att den svenska regeringen har ställt sig bakom kravet på att man i nordiska enheter skall etablera linjesjöfart för svensk närings och svensk samhällsbyggnads skull. Vad har då lagutskottets majoritet att säga om denna mycket angelägna fråga? Som jag sade i förra veckan tycks det vara så att det är helt nödvändigt för lagutskottets majoritet att till varje pris avstyrka en motion från oppositionen, även om utskottet är tvingat att skriva så nära ett tillstyrkande som det över huvud taget går. Låt oss se på vilka argument som utskottsmajo riteten använder denna gång. Först är det det gamla argumentet som man har använt i tre fyra år: man hänvisar till att försök har gjorts i Nordiska rådet. Men man har ju misslyckats där. Lagutskottets majoritet hänvisar vidare till att Nordiska rådet avser att framlägga en arbetsrättslig reform våren 1986, vad det nu kan ha att göra med sjöfartssamverkan. Och man hänvisar till att det redan finns former av samverkan kring fartygsägandet. Men man bortser då från det faktum att just Nordiska rådets misslyckande är ett bevis för att man inte kommer att lyckas etablera en verklig samverkan i någon industriell gren om man inte ger sig på ett konkret exempel. Linjesjöfarten är ett sådant konkret exempel. Det jag har krävt i den motion som behandlas i lagutskottets betänkande är just att den svenska regeringen skall ta initiativ till att utveckla en företagsform för nordisk samverkan i linjesjöfarten — ett konkret exempel där man handfast kan lösa de fyra fem problem som uppkommer valutarättsligt, skatterättsligt och arbetsrättsligt samt etablera kontrollmöjligheter.